Herr talman! Jag skall i detta avsnitt endast kommentera en reservation vid socialutskottets betänkande nr 5, nämligen reservationen 9 under rubriken F 8. Hälsovårdsupplysning. De övriga reservationerna kommer herr Karlehagen att ta upp till behandling. Upplysning och information om alkohol och narkotika är av sådant intresse att man väl allmänt inser att stora insatser måste göras. Om socialstyrelsen skall kunna genomföra den informationsdrive som man har tänk sig, räcker inte de av departementschefen föreslagna medlen. Vi har därför i reservationen 9 yrkat att beloppet skall höjas med 1 miljon, så att vi kan få till stånd en ökad upplysning på detta område. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 9.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 5 har vi från moderata samlingspartiets sida ingen reservation under punkterna 12—29, som vi nu behandlar. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan på alla dessa punkter. Jag vill utöver detta bara helt kort kommentera ett par punkter. Det gläder mig att utskottet har kunnat enas om att räkna upp anslaget till socialstyrelsen med 90000 kronor för att Övervakarnas riksförbund skall få de i motionen 695 begärda pengarna, Det är en liten summa om man ser till de sammanlagda utgifter som vi har att behandla, men jag tror att det är mycket väl använda pengar. Vidare är jag glad över den rätt starka skrivning som utskottet har enats om under punkten 22 med anledning av en rad motioner om tobaksbruket. I skrivningen begärs att Kungl. Maj:t utan dröjsmål skall ge riksdagen tillfälle att ta ställning till ett program för att få till stånd en minskning av tobakskonsumtionen. Det är en bra beställning. Utskottets betänkande nr 8 debatteras också i det här sammanhanget. Där har vi i reservationen 1 tillstyrkt motionen 439 av herr Nygren m.fl., som vill ha en utredning om hälsocentrumanläggningar — särskilt om möjligheten att förlägga en sådan till Vindelområdet. Den här frågan väcktes väl första gången i riksdagen år 1970 när fröken Stenberg och herr Larsson i Umeå stod som första namn på motioner i ärendet. Allmänna beredningsutskottets borgerliga ledamöter tillstyrkte motionen, medan socialdemokraterna i utskottet reserverade sig för avslag och fick riksdagsmajoriteten att bifalla reservationen och alltså avslå motionen. När frågan väcktes på nytt år 1971 föranledde den en omfattande remissbehandling. Slutet blev att riksdagen då fattade ett beslut om att frågan skulle utredas. Utredningen anförtroddes åt kommittén för planering av turistanläggningar och friluftsområden m.m. I sitt nu avgivna betänkande har kommittén sagt att man inte kunnat ta upp denna fråga därför att kommittén inte haft den sammansättningen att sjukvårdsfrågor kunnat behandlas inom densamma. Kommittén uttalar emellertid att det torde vara en angelägen fråga att utreda. Utskottets majoritet avstyrker nu ånyo utredningskravet, som utskottet och riksdagen ställde sig bakom år 1971. Jag kan inte finna att utskottsmajoritetens ställningstagande är konsekvent eller att det är riktigt vare sig med utgångspunkt i praktiska eller sakliga ståndpunkter. Behovet av sådana här anläggningar kommer säkert att öka vartefter, och behovet av arbetstillfällen i Vindelådalen är dokumenterat. Möjligheten att förlägga en hälsocentrumanläggning dit bör utredas, enligt reservanternas mening, och det finns ingen anledning att vänta. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till reservationen 1 i betänkandet nr 8. I reservationen 3 i samma betänkande begär vi ett program för den fortsatta utbyggnaden på hälsooch sjukvårdens område. Vi menar att med en central ramplanering skulle ett bättre utnyttjande av vårdresurserna komma till stånd. Det är en gammal bekant fråga, som vi har talat om tidigare, och jag kommer att yrka bifall också till reservationen 3. Även reservationen 6 behandlar en fråga som varit uppe tidigare i år, och den gäller önskemålet om en utredning av verkningarna av enhetstaxereformen. Vi vill ha utrett vilka verkningar enhetstaxereformen har fått och vad som kan göras för att motverka eventuella negativa verkningar bl.a. när det gäller väntetider och vårdkontinuitet. Tidigare har man med visst fog kunnat säga att enhetstaxereformen inte hunnit verka så länge att det gick att dra bestämda slutsatser om konsekvenserna. Men nu har den här reformen varit i kraft så länge att det argumentet inte längre är giltigt. Trots det vill utskottsmajoriteten inte att de eventuella negativa effekterna av enhetstaxereformen skall undersökas och utvärderas. Jag beklagar detta, och jag kommer att yrka bifall till reservationen 6 vid betänkandet nr 8.

Herr talman! Beträffande den direkta fråga som herr Molin ställde till mig vill jag bara i korthet hänvisa till huvudtiteln. Där har vi behandlat socialstyrelsens utredningar och ganska ingående redovisat utredningarnas intentioner och utformning. Jag avser självfallet att återkomma till dessa vitala frågor i fortsättningen. I den mån riksdagens ställningstagande i särskilda fall kommer att erfordras är det helt naturligt att sådana frågor kommer att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag skall säga några ord om hälsocentrum i Vindeln, den fråga som behandlas i socialutskottets betänkande nr 8. Herr Åkerlind har utförligt redogjort för frågans tidigare behandling, och jag skall inte upprepa det. Men han fullföljde inte sin berättelse ända fram till slutet. Det är riktigt att kommittén för planering av turistanläggningar och friluftsområden inte tog upp frågan av de skäl som herr Åkerlind anförde. Det viktiga är emellertid att kommittén klart säger ifrån att ”det föreligger ett växande behov av att rehabilitera nedslitna människor eller att ge konvalescentvård efter den egentliga sjukvårdsbehandlingen”. Kommittén säger också att behovet av hälsocentra kommer att öka och fortsätter: ”Det torde därför vara en angelägen fråga att utreda hur sådana anläggningar bör kunna utformas och lokaliseras. Enligt kommitténs uppfattning bör regeringen i samråd med huvudmännen för sjukvården låta utreda frågan vidare.” Kommitténs förslag i detta avseende lika väl som på övriga områden som behandlas i betänkandet är nu föremål för remissbehandling. I det läget har utskottsmajoriteten i enlighet med praxis ansett att det inte finns anledning för riksdagen att också beställa en utredning. Därvidlag delar centerrepresentanterna i utskottet utskottsmajoritetens uppfatt När det gäller själva sakfrågan är det emellertid litet svårt att utläsa vad utskottet egentligen vill — man vill inte ta någon ställning alls. Vi anser att det finns anledning för utskottet att klart uttala sig för att en utredning bör komma till stånd och att man vid frågans fortsatta behandling skall pröva förläggning till Vindeln av ett hälsocentrum. Bakgrunden till kravet på ett hälsocentrum i Vindeln är bl.a. sysselsättningspolitisk. En av förutsättningarna vid beslutet om att inte bygga ut Vindelälven var att bygden skulle tillföras andra arbetstillfällen, och de motioner som är väckta i frågan har också kommit till av det skälet. Nu är Vindeln en lämplig förläggningsort även i andra avseenden. Vindeln ligger väl till geografiskt, nära universitetet, där det finns en medicinsk fakultet, och nära Umeå regionsjukhus. Reservanterna i reservation 2 anser att den uppfattningen borde ha kommit klart till uttryck i utskottets motivering. Det är alltså motiveringen som skiljer oss åt. Herr talman! Jag återkommer till yrkandena senare.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att behandla frågan om skapandet av ett hälsocentrum i Vindeln. Bakgrunden till detta ärende är välkänd för alla. Våren 1970 fattade regeringen beslutet att Vindelälven skulle lämnas orörd av kraftverksutbyggnader och att detta beslut var att betrakta som slutgiltigt för överskådlig framtid. Med beslutet följde löftet att varaktiga arbetstillfällen skulle skapas för befolkningen som en ersättning för den sysselsättning en utbyggnad skulle ha gett. I linje med detta löfte lämnades till 1971 års riksdag en fempartimotion om en hälsooch rekreationsanläggning i Vindeln. Motionen syftade till en brett upplagd verksamhet med förebyggande hälsovård, rehabilitering, konvalescentvård och mera semesterinriktade aktiviteter. Verksamheten vid detta s.k. hälsocentrum skulle vidare kopplas samman med den medicinska forskningen vid Umeå universitet. Motionen överlämnades till Arne Petterssons turistutredning. Så här i efterhand kan man väl erkänna att den breda uppläggningen av skissen till ett hälsocentrum med sjukvård, rehabilitering och ren semesterinriktning var att gapa över för stora områden. Bl. a. uppstod svårigheten att hitta lämplig huvudman för att driva en sådan anläggning. Turistutredningen har i det betänkande som avgavs i december 1973 behandlat frågan om s.k. hälsocentrum i Vindeln. Utredningen framhöll att motionskravet innebär en anläggning som till väsentlig del är att hänföra till sjukvårdens område och förordade en utredning med sjukvårdsexpertis och representanter för sjukvårdshuvudmännen. I motion 439 till årets riksdag har motionärerna dragit konsekvenserna av detta turistutredningens ställningstagande och med inriktning på rehabilitering och konvalescentvård begärt en utredning om hur verksamheten lämpligen bör bedrivas och vem som skall stå för huvudmannaskapet. Denna motion har behandlats av socialutskottet, där utskottsmajoriteten föreslår avslag på motionen. Mot detta beslut har folkpar tiets, moderaternas och vpk:s representanter reserverat sig. Jag måste konstatera att centern inte har anslutit sig till denna reservation. Enligt uppgift har det inträffat något som man brukar kalla för olycksfall i arbetet, men detta går mycket bra att rätta till genom att centerns riksdagsgrupp stöder reservation nr 1 i omröstningen här i kammaren. Skillnaden är att reservation nr 1 föreslår en utredning medan reservation nr 2, trots välvillig skrivning, innebär att riksdagen inte skall ta något initiativ. Som jag sade inledningsvis har detta ärende en bakgrund som sträcker sig tillbaka till beslutet att Vindelälven skall skonas från utbyggnad. Men jag vill också lägga till en del andra synpunkter. Påfrestningen på människan är mycket stor i dagens industrialiserade samhälle, och många dukar under för de sjukdomar som vi närmast förbinder med det uppdrivna tempot och stressen. För att rehabilitera och hela behövs anläggningar som skiljer sig från den konventionella sjukvårdens. Det behövs en speciell typ av anläggningar, där närheten till naturen och tillgång till värdefull miljö är viktiga beståndsdelar i vården. Vindeln är mycket väl rustat i detta hänseende, och kommunikationerna är mycket goda. I skisserna på ett hälsocentrum i Vindeln finns tanken på en profilering genom att lägga en betydande del av verksamheten inom områdena socialmedicin, arbetsmedicin och hygien. Umeå universitet är intresserat av projektet, och de institutioner som där ligger närmast till för ett samarbete när det gäller vård och forskning är institutionerna för socialmedicin och arbetsmedicin. Även på den naturvetenskapliga fakultetens område finns både resurser och inte minst vilja, som kan nyttiggöras för ett hälsocentrum i Vindeln. Landsting, kommun och befolkningen i Vindelådalen ställer sig helt bakom tanken på ett hälsocentrum i Vindeln. Ett Kungl. Maj:ts utredningsuppdrag bör knyta an till de grupper som jag räknat upp: universitetet, landsting och kommun. Vardera har viktiga delar att ge för ett förverkligande av hälsocentrumet. Herr talman! Det är ett viktigt beslut riksdagen går att fatta i detta ärende. Om riksdagen fattar beslut i enlighet med reservationen 1 för man frågan om en i många hänseenden unik rehabiliteringsinrättning närmare sin lösning. Detta är viktigt från samhällets synpunkt. Men kanske viktigast av allt är att skapandet av ett hälsocentrum i Vindeln blivit något av en symbolfråga, och befolkningen i Vindelådalen följer frågans avgörande här i riksdagen med spänt intresse. Nu mätes riksdagens goda vilja då det gäller att infria löftena om nya arbetstillfällen i denna bygd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Herr Ångström var generös och erbjöd alla centerpartister att rösta på reservationen 1. Jag skall vara lika generös och erbjuda alla folkpartister att rösta på reservationen 2, sedan reservationen 1 har fallit. På det sättet kan de ändå ge sin uppfattning till känna i själva sakfrågan. Det är väl det väsentligaste, för i sakfrågan är vi ju helt överens, vilket också framgår av reservationerna. När det gäller frågan om sysselsättningen i Vindeln sade jag i mitt första anförande att på den punkten är vi helt överens. Det är just av den orsaken som vi har skrivit en så stark motivering.
Herr talman! Det väsentliga är att riksdagen tar ett initiativ i frågan. Jag sade tidigare att centerns reservation innehöll en välvillig skrivning, men den föreslår avslag på motionen och att frågan inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Det är skillnaden mellan de båda reservationerna: den ena föreslår ett initiativ från riksdagen, den andra föreslår att riksdagen inte skall göra någonting i frågan.

Herr talman! Det är litet missvisande så som herr Ångström uttrycker det. Det är inte så att vi inte föreslår att någonting skall ske, utan vi föreslår att man på vanligt sätt skall avvakta en remissbehandling. Det finns all anledning att komma tillbaka till frågan, om det skulle visa sig att man inte uppnår något resultat.
Herr talman! Jag skall be att få citera ur reservationen 2. I slutklämmen står det: ”— — — påkallar motionen 1974:539 inte något initiativ av riksdagen.”

Herr talman! I reservationen 8 till socialutskottets betänkande nr 5 beträffande skärmbildsundersökning av invandrare anförs att det inom dispensärverksamheten och den allmänna skärmbildsverksamheten bör finnas sådana rutiner att invandrare kan selekteras ur den övriga befolkningen och blir föremål för undersökning snarast efter invandringen. Svensk lungmedicinsk förening har i november 1973 formulerat vissa synpunkter på skärmbildsundersökningarna. Man konstaterar där att under åren 1971—1972 utgjordes 39 procent av fallen av nyupptäckt lungtuberkulos i åldrarna under 40 år av invandrare. Man säger vidare: ”Immigranter från länder med sämre tuberkulossituation än vår egen, är beträffande tuberkulos en hög riskgrupp.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 I reservationen 10 anförs att utskottet borde ha tillstyrkt motionen 1008 och därmed gett möjligheter för socialstyrelsen att anordna två specialkurser per år för sjukvårdspersonal som skall ut i enskilda organisationers biståndstjänst. Inom de frivilliga biståndsorganen, t.ex. Rädda barnen, Röda korset och medlemsorganisationerna inom Svenska missionsrådet, som är rådgivande samarbetsorgan för olika svenska missioner, har man med oro konstaterat de stora svårigheter som föreligger för läkare och sjuksköterskor som skall ut i dessa organisationers biståndstjänst att beredas plats vid socialstyrelsens specialutbildning. Som exempel kan nämnas att rekryteringsvolymen för Rädda barnen för närvarande omfattar ca 30 läkare och sköterskor. Enbart denna organisations behov motsvarar för närvarande hela utbildningskapaciteten. Dessutom är Röda korset i behov av särskilt målinriktad sjukvårdsutbildning för viss del av sin personal. Detsamma gäller medlemsorganisationerna i Svenska missionsrådet, som inom ramen för sitt totala program driver omfattande sjukoch hälsovårdsarbete i framför allt Afrika, Asien och Latinamerika. Om inte de läkare och sjuksköterskor som skall ut i dessa organisationers biståndstjänst kan få sin specialutbildning i tropikmedicin, barnavård, familjeplanering och hygien i Sverige, måste de genomgå denna utbildning i England och Holland. För att fördubbla kapaciteten på socialstyrelsens utbildning krävs en relativt blygsam anslagsökning på socialhuvudtiteln.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

Herr talman! Vi kan konstatera att det i samhället i dag finns allt fler människor som är i behov av råd och hjälp, människor som inte orkar med sin egen situation. Där kan vi säkerligen spåra många orsaker. Det kan vara stress i arbetslivet, som har nämnts här, det kan vara en allmän anonymitet och det kan vara svårigheter i det allmänna umgänget över huvud taget. Insatser på det här området görs ju från samhällets sida genom de många institutioner av olika slag som finns, men vi är väl ändå ganska överens om att det är otillräckligt. De frivilliga och ideella organisationerna har utgjort ett betydelsefullt komplement. I vissa avseenden har det varit avgörande vårdinsatser för de hjälpsökande som dessa organisationer har kunnat bjuda. En sådan arbetsinsats svarar S:t Lukasstiftelsen för. Denna stiftelse är en ekumenisk sammanslutning med uppgift att bistå människor, vilkas svårigheter och nedsatta hälsa har sin grund i psykiska konfliktoch svaghetstillstånd. Stiftelsen bedriver ett värdefullt arbete när det gäller att hjälpa människor att komma i psykisk balans, och behovet av en sådan verksamhet ser ut att tillta. Man har dock ekonomiska begränsningar i sitt arbete. Väldigt många människor begagnar sig av stiftelsens tjänster, och väntetiden kan röra sig upp emot ett år, ibland mer. Därför är det angeläget att verksamhetens omfattning inte minskas. Stiftelsen bedriver dessutom utbildningsverksamhet i samtalsterapi m.m. Beträffande dessa kurser möter man samma problem, nämligen att inte på långt när kunna bereda alla sökande plats. Behovet av verksamheten torde stå klart för var och en, och i det fallet råder knappast några skilda uppfattningar. Stiftelsen har i sina anslagsäskanden varit synnerligen försiktig. Det gäller även begäran om statsbidrag. När ansökan lämnades in, räknade man med att man skulle få den rikskollekt som man fick under 1973 och som då utgjorde omkring 220000 kronor. Sedan dess har emellertid kollektberedningen inom Svenska kyrkans centralråd, vilken ursprungligen föreslog upptagandet av rikskollekt för S:t Lukasstiftelsen, funnit sig nödsakad att föreslå att denna rikskollekt skulle delas med diakoninämnden för dess arbete med familjerådgivning, vilket också blev Kungl. Maj:ts beslut. Förutom denna delning av inkomsten har stiftelsen genom ökade arbetsgivaravgifter drabbats av en utgiftsökning på ca 90 000 kronor. Det innebär ett sammanlagt bortfall av ca 200 000 kronor. Mot denna bakgrund är det angeläget att stiftelsen kompenseras dels för inkomstbortfallet, dels för de ökade arbetsgivaravgifterna. Följden blir annars att stiftelsen måste notera en minskad verksamhet. På grund av verksamhetens art och de redan nu långa väntetiderna kan en minskning knappast vara försvarbar. Det ligger i hela samhällets intresse att verksamheter av S:t Lukasstiftelsens typ inte begränsas. Genom att stiftelsen kan bedriva en hög aktivitet avlastas de psykiska poliklinikerna väsentligt. Förra året hade stiftelsen ca 20 000 besök, varav 10 000 här i Stockholm. Till detta kommer den utbildningsoch kursverksamhet som jag har omnämnt. Utskottet noterar att S:t Lukasstiftelsen får minskade inkomster och ökade kostnader i förhållande till de beräkningar som låg till grund för stiftelsens anslagsäskanden men konstaterar ganska kyligt att inte mer begärts än vad i propositionen föreslås. När de ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen har förändrats, borde dock konsekvensen bjuda att riksdagen med bifall till motionen 1014 följer reservationen 7, i vilken föreslås en uppräkning av bidraget till S:t Lukasstiftelsen. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 7.

Herr talman! Det råder inga som helst delade meningar om att S:t Lukasstiftelsen utför ett gott arbete. Jag har tidigare här i riksdagen understrukit detta och vill göra det än en gång. Men en sak är att en organisation utför ett gott arbete. En annan sak är att den får vad den begär, när den gör sina framställningar till departementet. Det hör väl till de absoluta undantagsfallen att en organisation, som får vad den begär i sin ansökan, därutöver skulle få en fördubbling av sitt anslag. I varje fall har jag under min 20-åriga riksdagsbana inte varit med om någonting liknande. Man skall också ha klart för sig att S:t Lukasstiftelsen själv inte har gjort någon framställning om förhöjt bidrag, utan det är först motionsledes som ett sådant önskemål har framställts. S:t Lukasstiftelsen har inte alltid haft rikskollekt. Första gången var 1972, då stiftelsen fick halv kollekt. Sedan fick den hel kollekt 1973, och nu fick den halv 1974. Men staten skall ju inte vara något slags dragspel när det gäller hjälp till organisationerna, utan det måste naturligtvis finnas en planering för verksamheten. Utifrån de utgångspunkterna har utskottet avstyrkt framställningen från motionärerna om fördubbling av anslaget till S:t Lukasstiftelsen. Jag tror att det är ett sakligt betingat ställningstagande som utskottet här har gjort. Beträffande reservationen 8 om skärmbildsundersökning av invandrare kan jag nämna att utskottet avfärdade ett liknande motionsyrkande 1973. Då lämnade vi en utförlig redovisning av förhållandena. Det har företagits vissa åtgärder för att skärmbildsundersöka invandrare. Socialstyrelsen har givit ut rekommendationer om allmän skärm bildsundersökning, och i direktiven till invandrarutredningen har frågan tagits upp. Svensk lungmedicinsk förening har i november 1973 antagit rekommendationer om skärmbildsundersökningar, där det klart sägs ut att man skall ägna uppmärksamhet åt de riskgrupper som onekligen finns, och dit hör alltså invandrare från länder med sämre tuberkulossituation än vi har. Med hänvisning till dessa förhållanden avstyrker utskottet den motion som ligger till grund för reservationen 8. När det gäller frågan om hälsovårdsupplysning, som togs upp av bl.a. herr Molin, vill jag säga att vi ifrågasätter inte betydelsen av en ökad upplysning om tobakens, alkoholens och de lugnande medlens inverkan på människorna. Men här som alltid finns det ekonomiska realiteter som man måste ta hänsyn till, och dessutom skall man ha i minnet följande. En arbetsgrupp som sysslat med tobakskonsumtionen och dess skadeverkningar har lagt fram förslag till åtgärder mot tobaksrökningen. Den rapporten, som remissbehandlats, kommer socialstyrelsen inom kort att ta ställning till. Vidare har årets riksdag antagit ett vilande grundlagsförslag som ger möjlighet att förhindra kommersiell annonsering om tobak och alkohol. Överläggningar har förekommit mellan konsumentombudsmannen och företrädare för tobaksbranschen om dämpning av tobaksreklamen. Finland, som på detta område har hand om samordningen, har kallat till en konferens inom Nordiska rådets ram för en enhetlig nordisk inställning till tobaksreklamen. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen av ting som förekommit, och slutsatsen blir den att utskottet på goda grunder har avstyrkt den begäran som gjorts om ökad medelstilldelning. Reservationen 10 gäller frågan om kurser för sjukvårdspersonal som skall ut i enskilda organisationers biståndstjänst. På detta område har hittills hållits en kurs. Då erfarenheterna därför är begränsade, finns det skäl att ta det litet försiktigt. Varje kurs drar ganska dryga kostnader, och utskottet vill för sin del inte tillstyrka en fördubbling av kostnaderna för kursverksamheten. Så skall jag, herr talman, övergå till att säga några ord om betänkandet nr 8. Jag undrar om Arne Nygren i Umeå visste vilket rabalder han skulle åstadkomma när han skrev sin motion om utredning angående hälsocentra och framför allt vilken oro han skulle åstadkomma inom centerpartiet. Så mycket står klart att nog har det ”vindlat till” litet här och var inom centern i den här frågan, och nog har motionen utgjort något av politiskt sprängstoff. På sätt och vis åskådliggör behandlingen av motionen vårt nuvarande parlamentariska läge, där man hugger vilt på det man tror är matnyttiga motioner. När sågs någon gång förr moderater, folkpartister och kommunister gå hand i hand för att stötta en socialdemokratisk motion? Och ett yrvaket centerparti, som egentligen inte vet vad det vill, har i en reservation som utmynnar i ingenting direkt skrivit av ett långt avsnitt ur den reservation som konstellationen moderater, folkpartister och kommunister åstadkommit med tillstyrkan av motionen! Den enda grupp i utskottet som tagit denna fråga med lugn och fattning är den socialdemokratiska, vilken om ett motionsförslag som kommer från det egna partiet stillsamt sagt, att den utredningsbegäran som ligger i motionen redan finns i kanslihuset. Utifrån dessa utgångspunkter har vi inte ansett det nödvändigt att göra något ytterligare. När vi 1971 behandlade den motion där ordet Vindeln förekom, begärde vi att motionen skulle överlämnas till turistutredningen. Utskottet har därför en gång tagit ställning till förmån för att man borde titta litet på förslaget. Nu har utredningen för sin del sagt att den inte hade kapacitet att utföra vad man begärde, men den rekommenderar att Kungl. Maj:t överlämnar uppgiften till en annan utredning. Nog kan man säga att det är väl sörjt för att tillgodose utredningskravet i detta avseende. Mina vänner! Rent sakligt är det landstingen och de icke landstingsanslutna kommunerna som har ansvaret för att skapa hälsocentra, om det finns anledning att anordna några sådana, vilket jag säkert tror — det är inte på den punkten utskottet har uttalat sig. Så har bl.a. skett i varje fall tillfälligt genom att exempelvis Kopparbergs läns landsting hyrt Sälens turisthotell under viss del av året för placering där av patienter från länet. Självfallet ställer sig utskottet inte avvisande till att frågan utreds, men man skall ha klart för sig vad det rör sig om. I årets motion har herr Nygren inte inskrivit något ord om att ett hälsocenter skulle förläggas till Vindeln. Endast ett referat i motionen berör 1971 års motion, som verkligen innehöll en sådan begäran. Herr Nygren var klipsk när han inte skrev in Vindeln i motionen, men orten fanns där ändå, i varje fall i vissa oppositionspolitikers hjärna. Därav slutorden i de båda reservationerna, av vilka centerns i själva verket bara utgör en tom rekommendation utan innehåll. Där talar man om att vid den fortsatta prövningen av frågan även bör beaktas att en av förutsättningarna för beslutet att inte bygga ut Vindelälven var att bygden skulle tillföras andra arbetstillfällen. Denna fråga har också herr Ångström tagit upp i sitt resonemang.

Jag vill notera detta, och därmed har jag också visat att det centern bygger denna reservation på — sysselsättningen i Vindelälvsområdet — inte håller; utskottets uttalande i denna fråga är också enhälligt. Herr talman! Detta får räcka som en kommentar till vad som förekommit i utskottet och därefter när det gäller denna fråga, men som allmän sammanfattning måste jag säga att en viss begreppsförvirring i detta avseende rått inom centerpartiet. Herr Ångström var uppe och talade om att man kommer att mäta riksdagens goda vilja att främja sysselsättningen när beslutet fattas i denna fråga. Jag har, herr Ångström, redovisat vad inrikesutskottet sade förra gången. Riksdagen överlämnade 1971 motionen till turistutredningen, som i sin tur överlämnat den till kanslihuset. Låt oss först avvakta och se resultatet av detta innan vi gör något nytt ställningstagande i denna fråga. Jag tyckte sedan att herr Molin hade ett intressant resonemang om sjukvården. Det är klart att där onekligen finns mycket att säga. Jag skulle kanske som inledning till vad jag i fortsättningen tänker säga slå fast, att svensk sjukvårdsstandard verkligen ligger på toppen av vad man kan begära. Men det innebär inte att vi är fria från problem på området. Jag tycker att det finns sakliga skäl att resonera på det sätt herr Molin gjorde. Men jag vill samtidigt hävda att den svenska sjukvården i dag är bättre än vad den någonsin tidigare har varit. Det betyder inte att vi skulle sakna s.k. flaskhalsar när det gäller sjukvården. Herr Molin har pekat på ett par av dem, exempelvis ögonsjukvården och gynekologin. Det finns flera områden att peka på. Jag vill dock betona att statsmakterna verkligen satsat hårt för att öka läkarutbildningen och därigenom göra det möjligt för sjukvårdshuvudmännen att bättre svara för sjukvården. Rent allmänt vill jag säga att man bjuder till för att klara den svenska sjukvården på ett gott sätt. Sedan tog herr Molin upp en nog så viktig aspekt när det gäller sjukvården, nämligen de mänskliga problemen som finns bakom. Där kan jag helt instämma i hans resonemang. Det skulle vara av stort värde om vi hade tillräckligt med personal som kunde tala med de sjuka — detta gäller kanske framför allt patienterna inom långtidsvården. Men här är det ju fråga om hur mycket pengar vi har råd att satsa på sjukvården. Jag tror inte att någon huvudman skulle säga att det är bra som det är, vi skall inte göra mera. Det gäller här en resursfråga. Man måste se till att man ger sjukvårdshuvudmännen bättre resurser. Jag har kanske inte så stor respekt för dem som å ena sidan säger att staten skall ställa ökade resurser till förfogande för sjukvården och å andra sidan är beredda att yrka på att vi skall sänka skatterna. De ekonomiska resurser man har att arbeta med på sjukvårdens område och våra möjligheter att förbättra denna sjukvård hör onekligen ihop. Vi är överens, herr Molin, att vi skall göra allt vi kan för att förbättra sjukvården. Men då måste vi också — som jag framhöll i den tidigare debatten här om socialpolitiken — vara beredda att säga ja till att ställa de ekonomiska resurserna till förfogande för att göra sjukvården ännu bättre. Jag vill nu bara säga några korta ord om de olika reservationerna. Utskottet har vid de senaste riksdagarna haft att behandla liknande motionsyrkanden som nu. Man har i anslutning till detta redovisat att en arbetsgrupp som tillsatts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation sysslar med frågan om ett riksomfattande system av enhetligt uppbyggda sjukvårdsplaner. I den arbetsgruppen ingår det också representanter för sjukvårdshuvudmännen. Sjukvårdsdelegationen lade 1972 fram en redovisning av ett system med uppbyggda sjukvårdsplaner. Denna promemoria byggde på undersökningar som gjorts av SPRI. Det har utarbetats långsiktiga utvecklingsskisser — 30-åriga — och principplaner för de närmaste tio åren samt femåriga rullande finansieringsoch verkställighetsplaner. Man kan alltså inte påstå att det föreligger så förfärligt stor planlöshet. Det enda man kan säga är att en tillräckligt god ekonomi är förutsättningen för att kunna genomföra dessa stora planer. Vidare är det uppenbart att en ökad tillgång på läkare skulle lösa en del av de problem vi i dag har inom den svenska sjukvården. Den reservation som behandlar jourtjänsterna är också intressant.

När det gäller reservationen om statsbidrag till sjukvården har jag egentligen redan sagt en del om detta i min replik till herr Molin förut men jag skall ytterligare påpeka ett par saker. Frågan ligger naturligtvis inom kommunalekonomiska utredningens område. Det är klart att man kan skriva att staten skall ta sin del av sjukvårdskostnaderna för att stärka den framtida sjukvården, men då skall man — som jag sade förut — också vara beredd att ställa medel till statens förfogande. Dessutom har vi sjukvårdskostnadsutredningen, som sysslar med en samhällsekonomisk analys av sjukvårdskostnaderna och en teknisk undersökning rörande verkningarna av de nuvarande metoderna för sjukvårdskostnadernas finansiering. Med hänsyn till detta har utskottet ansett det onödigt att överlämna denna motion till kommunalekon omiska utredningen. Den sista reservation som jag skall säga något om gäller en undersökning av verkningarna av enhetstaxans genomförande. Här kan jag bara kort och gott hänvisa till vad utskottet sade förra året, då man gav en utförlig redogörelse av vad som sker på detta område. Frågan följs fortlöpande i socialdepartementet, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet. Det är följaktligen inte så att man inte gör något åt den utan det finns redan nu organ som sysslar med den. Någon anledning att tillsätta en parlamentarisk utredning för detta spörsmål föreligger då inte enligt utskottets mening. Herr talman! Med hänvisning till vad jag sagt om dessa frågor ber jag att få yrka bifall till samtliga förslag som utskottet framlägger i sitt betänkande nr 5.

Herr talman! Det var mycket på en gång som vi inom centern fick höra. Yrvakna var vi, skrivit av andras reservationer hade vi gjort. Jag vet inte vem som har ägnat sig åt att göra avskrifter, men inte är det vi i varje fall. Syftade herr Karlsson i Huskvarna möjligen på det förhållandet att i båda reservationerna har man citerat den motion det gäller. I så fall är det avskrifter. Vi vet inte vad vi vill, säger herr Karlsson. Jag tror nog att de som läser vår reservation förstår vad vi vill. Jag tror inte det kan vara något tvivel på den punkten. Vi vill att det skall komma en utredning till stånd, och vi uttalar oss för att Vindeln är en lämplig förläggningsort för ett hälsocentrum. Men vi anser att man inte under pågående remissbehandling av ett förslag om en utredning skall yrka på ett sådant centrum om igen. Jag vill emellertid citera vad vi har sagt i reservationen, nämligen att utskottet förutsätter ”att Kungl. Maj:t utan dröjsmål tillsätter den i motionen begärda utredningen”. Nog framgår det rätt klart vad vi vill. I och för sig tycker jag det är förvånande att man i utskottet inte kunnat uppnå enighet om den skrivning vi gjort. Jag undrar vad herr Karlsson vill egentligen. Vill inte herr Karlsson ha en utredning, vill herr Karlsson inte ha ifrågavarande centrum i Vindeln? Jag tycker det skulle vara intressant att få ett besked på den punkten. Tydligen är saken rätt känslig eftersom herr Karlsson behövde ta i så förskräckligt här uppe alldeles nyss.
Herr talman! I anledning av mitt inlägg beträffande S:t Lukasstiftelsen underströk utskottets ordförande värdet av dess verksamhet. Han påstod t.o.m. att han tidigare hade betonat detta. Men sedan var det slut med välviljan. Herr Karlsson i Huskvarna frågade nämligen hur man, sedan stiftelsen fått vad den begärt, motionsledes kan yrka på mera — staten kan inte vara något dragspel osv. Nej, kanske inte, men vi kan väl ändå ha en viss flexibilitet i vårt tänkande och handlande. Sedan stiftelsens anslagsframställning inlämnades har nya förutsättningar tillkommit. Dagarna före jul fick man i stiftelsen klart för sig att det skulle bli en inkomstminskning på kanske drygt 100 000 kronor, och strax efter nyår väcktes motionen 1014 om en kompensation för den. Herr Karlsson har alltså nu möjlighet att bisträcka stiftelsen utan att avvakta en ansökan från denna. Jag är säker på att S:t Lukasstiftelsen kommer att överleva, även om utskottets mening biträds, men utskottets förslag innebär ett kraftigt handikapp i en hjälpinsats för vårdbehövande, vilken vi alla finner angelägen. Frågan är om riksdagen stillatigande skall notera att ifrågavarande arbete begränsas, något som leder till att samhällets övriga vårdinstitutioner kommer att belastas i stället. Jag tycker att detta är en test på vår vilja att låta en väl fungerande organisation få fullfölja en oumbärlig insats i människovårdande tjänst. Herr Karlsson i Huskvarna har inte övertygat i sin argumentering på denna punkt, och jag vidhåller därför mitt yrkande om bifall till reservationen 7.

Herr talman! Det är främst två skäl som gör att jag i likhet med reservanterna inte kan nöja mig med utskottsskrivningen om ett hälsocentrum. Det ena skälet är att utskottets skrivning mer eller mindre överlåter till landstingen att praktiskt och finansiellt klara frågan om ett hälsocentrum. Enligt min mening gäller det här en ny typ av rehabiliteringsanläggning, och jag tycker att det måste vara riktigt att bördan av ett sådant utvecklingsobjekt fördelas mellan olika intressenter. Staten måste vara en av dessa intressenter. Det andra skälet är sysselsättningsproblem i Vindelådalen. Jag betonade denna aspekt i mitt första anförande, och jag tror också att frågan uppfattas på det sättet av befolkningen i de berörda trakterna. Vidare sade herr Karlsson att herr Nygren hade varit klipsk, när han inte nämnt Vindeln i klämmen, som upptog krav på en utredning om hälsocentra. Jag vill bara påpeka att Vindeln och den problematik som är förknippad med det namnet tas upp i motionens motivering. Jag tror att herr Nygren kan vidimera att den motion han skrivit har speciell inriktning på Vindeln och förläggningen dit av ett hälsocentrum, något som även tidigare har debatterats. Till sist frågade herr Karlsson, när man senast såg en socialdemokratisk motion som mött en sådan uppslutning från olika håll. Ja, herr Karlsson, en sådan uppslutning förekom år 1971, när herr Nygren motionerade i frågan om ett hälsocentrum i Vindeln. Motionen underskrevs av representanter för de fyra övriga partierna här i riksdagen och fick en mycket bred anslutning.
Herr talman! Jag håller med socialutskottets ordförande när han säger, att vi har en god medicinsk standard på den svenska sjukvården jämförd med sjukvården i andra länder, och instämmer även i att sjukvården fungerar bättre än förr. Men för den enskilda människan, som upplever en brist på medmänsklighet i vården och saknar en personlig omsorg och kontakt, är det naturligtvis ointressant hur det var förr. Och skall vi kunna skapa mera av mänsklig gemenskap på vårdområdet, måste vi säkert göra någonting åt personalsituationen. Det är en fråga om utbildning av vårdpersonal. Vi kanske skall ha en ny personalkategori eller en annan fördelning mellan personalkategorierna. Troligen måste vi också ha en högre personaltäthet. Jag håller helt med om att vi i och med detta är inne på sjukvårdens finansiering. I motionen 1333 tog vi emellertid upp just sjukvårdskostnadsproblematiken — vilka prioriteringar som kan göras och hur man kan klara finansieringen av sjukvården i framtiden. Om man som herr Karlsson i Huskvarna har den uppfattningen att detta är en väsentlig fråga och att det måste till resurser — vilket jag tror är riktigt — tycker jag det är rätt rimligt att man låter de här funderingarna komma till kommunalekonomiska utredningen.
Herr talman! Med de direktiv som kommunalekonomiska utredningen har kommer den att pröva statsbidragen till praktiskt taget allt. Följaktligen tror jag inte att sjukvårdsfrågorna kommer att vara undantagna. Man skall hålla i minnet att vad herr Nygren begär i sin motion är en allmän utredning om hälsocentra, inte att ett sådant skall lokaliseras till Vindeln. Det är det väsentliga. Att sedan herrar centerpartister och folkpartister från Västerbotten försöker skära pipor i vassen genom att tala om sysselsättningen och annat i Vindelådalen är liksom en annan historia. Jag citerade ju inrikesutskottets betänkande från år 1973, där man noterade att statsmakterna har uppfyllt sina löften om sysselsättning till befolkningen där. Jag har all respekt för viljan att ge jobb åt människorna, men jag tror inte att man löser problemet genom en utredning om ett hälsocentrum, som lika väl kan placeras någon annanstans i landet. Herr Ångström säger att herr Nygren också fick stöd för sin motion år 1971. Tacka för det, höll jag på att säga. Hur skulle någon borgerlig riksdagsman från Västerbotten ha vågat låta bli att underskriva en motion, som direkt syftade till ett hälsocentrum i Vindeln? Den riksdagsmannen på den borgerliga sidan är nog inte född som skulle våga stå emot en sådan motion. Jag förstår att fröken Karin Andersson har haft det litet besvärligt. Det är väl uppenbart att centern har kommit litet grand i otakt i den här frågan, och det är naturligtvis detta som har föranlett en hel del av dess problem. Fröken Andersson sade att de som har skrivit reservationen 2 vid socialutskottets betänkande nr 8 vet vad det gäller, och det borde andra också veta. Men herr Ångström kunde i varje fall inte förstå den motivering som centerpartisterna anför i sin reservation. Sedan bara ett ord till herr Jonsson i Alingsås! Det är alldeles riktigt att S:t Lukasstiftelsen gör ett gott arbete, men det måste också vara någon ordning och reda med det man begär av statsmakterna. Nu har man fått det man begärde, längre kan åtminstone inte utskottet gå. S:t Lukasstiftelsen får väl komma tillbaka ett annat år med andra motiveringar — men jag vidhåller att staten inte kan fungera som ett dragspel och se till att pengar lösgörs när organisationer inte själva klarar den uppgiften.
Herr talman! När jag nämnde att Arne Nygrens motion år 1971 hade fått ett brett stöd i riksdagen var det bara en upplysning jag lämnade som svar på en direkt fråga av herr Karlsson i Huskvarna. Herr Karlsson säger att det förmodligen är därför att jag bor nära Vindelådalen som jag engagerar mig så kraftigt i den här frågan. Jag måste konstatera att det är herr Karlssons stora avstånd, både bildligt och bokstavligt talat, från Vindelådalen som gör att han är så främmande för tongångarna där.
Herr talman! Om herr Ångström hade lyssnat på mitt inlägg så hade han aldrig kunnat säga vad han sade nu senast. Jag framhöll att jag har full förståelse för att man skall skapa jobb åt människorna i Vindelådalen. Räcker inte det som ett konstaterande, herr Ångström, så var det då egendomligt. När det gäller stödet från reservanter i utskottet så vet jag inte något tillfälle då man i riksdagsbehandlingen har agerat så som man här gjort från moderaterna, folkpartisterna och kommunisterna i utskottet. Det var utskottsbetänkandet och reservationen det gällde, herr Ångström, det var inte en motion från ett distrikt. Herr Ångström är ju landstingsman i Västerbotten. Varför gör han inte en utredning inom landstinget om att skapa ett hälsocenter i Vindeln, eftersom landstinget är den direkta huvudmannen för sjukoch hälsovården i Västerbottens län?

Herr talman! I motion nr 211, som behandlas i socialutskottets betänkande, framhåller vi motionärer angelägenheten av att på ett tidigt stadium spåra fysiska och psykiska handikapp till följd av hjärnskador vid födseln eller hjärnmissbildningar. Med en obligatorisk handikappkontroll av alla barn redan vid 18 månaders ålder skulle man mycket tidigare kunna spåra upp fall av utvecklingsstörningar när det gäller både fysiska och psykiska skador. Ju tidigare man finner dessa handikapp, desto större chans har man att rätta till dem. Många störningar avslöjas nu inte förrän vid fyraårskontrollen, och det kan vara för sent. Detta har klargjorts av professor Bengt Hagberg vid ett medicinskt symposium i Göteborg i januari i år. Experterna var ganska ense om att det finns tre tidpunkter under de första levnadsåren som är särskilt lämpliga för utvecklingsstudier, tre nyckelåldrar — när barnet är ett halvt år, när det är 9 — 10 månader och när det är 18 månader. Införandet av fyraårskontrollen och inrättandet av en tjänst som barnhälsovårdsöverläkare i flertalet svenska landstingsområden innebar en ökad satsning på den viktiga förebyggande barnavården. Erfarenheten av intensivgenomgång av fyraåriga barn kan i dag överblickas. Det står då helt klart att fyra år är en alldeles för sen ålder för lokalisering och utvärdering av flertalet fysiska och psykiska handikapptillstånd till följd av hjärnskada vid födelsen eller hjärnmissbildning. Genom landets barnavårdscentralverksamhet sker sådan uppspårning i dag redan dessförinnan, men ändå troligen inte optimalt tidigt för att man skall få bästa möjliga rehabilitering och omhändertagande av såväl barnet som familjens problematik. Utskottet ”delar uppfattningen att det är ytterst angeläget att ett utvecklingshandikapp hos barn upptäcks så tidigt som möjligt”. I utskottsbetänkandet erinras om ”åtgärder, som vidtagits i syfte dels att främja en fortlöpande kontakt mellan den förebyggande barnavården vid barnavårdscentraler, å ena, och barn och föräldrar, å andra sidan, från det barnet föds till dess det inskrivs vid skola och skolhälsovården tar vid, dels att få till stånd en uppföljning beträffande barnens utveckling”. Vidare säger utskottet att man ”inom socialstyrelsen uppmärksammat frågorna om uppföljning av den psykomotoriska utvecklingen hos barn vid barnavårdscentralerna” och att man överväger möjligheterna att genomföra ett mer omfattande undersökningsprogram beträffande psykomotoriska störningar. Utskottet tillägger att ”läkare med specialitet som barnläkare numera svarar för vården för drygt 50 7 av barnen vid barnavårdscentralerna och att dessa läkare har utvecklingsdiagnostisk skolning och därför kan förväntas vara särskilt uppmärksamma på störningar i den psykomotoriska utvecklingen”. Herr talman! Jag ämnar icke yrka bifall till motionen utan har den förhoppningen att man inom socialstyrelsen inte bara överväger frågan utan arbetar så att detta undersökningsprogam verkligen kommer att genomföras. Det får inte bli så att endast 50 procent av barnen får vård av läkare som har utvecklingsdiagnostisk skolning, utan sådan vård skall komma alla barn till godo. Det är därför utomordentligt väsentligt att barnläkarverksamheten byggs ut så att alla barn får tillgång till den expertis som är nödvändig i denna viktiga verksamhet.

Herr talman! Jag vill inledningsvis betyga socialutskottets ledamöter min stora glädje över att jag har fått vara med och väcka motionen 439 som — av de olika ställningstagandena att döma — har tilldragit sig ett så stort intresse vid utskottsbehandlingen. Det har också denna gång varit positivt att som motionär ha blivit placerad sist på talarlistan, så att man innan man gick upp i talarstolen hunnit att riktigt vältra sig i alla de välvilliga omdömen om denna socialdemokratiska motion som här har uttalats av de flesta före mig. Jag har tolkat de olika meningar som kommit till uttryck i socialutskottets betänkande nr 8 så, att ledamöterna har försökt att på olika sätt övertrumfa varandra i välvilja mot oss motionärer. Ingen i utskottet har ansett att den utredning som vi begärt inte är motiverad. Utskottets majoritet skriver att man anser att det kan finnas skäl att, i enlighet med vad kommittén för planering av driftanläggningar och friluftsområden m.m. föreslagit, Kungl. Maj:t i samråd med sjukvårdshuvudmännen låter utreda frågan om upprättandet av hälsocentrumanläggningar. Men där stannar man upp. Man hänvisar till att remissbehandlingen av förslaget pågår och att därför någon riksdagens åtgärd inte är erforderlig. En minoritet inom utskottet, med herr Carlshamre i spetsen, har förebehållslöst tillstyrkt motionen. Man har också erinrat om vårt uttalande i en liknande motion till 1971 års riksdag att en hälsocentrumanläggning borde lokaliseras till Vindeln i Västerbottens län. Man har använt de argument för en sådan lokalisering som vi använde i motionen för två år sedan: platsens geografiskt och kommunikationsmässigt gynnsamma läge, närheten till Umeå universitet och ortens behov av sysselsättningstillfällen. Jag försäkrar kammaren att Vindeln är en lika aktuell ort för en satsning i dag som den var 1971. Jag anser det också mycket troligt att en utredning skulle komma att betrakta Vindeln som en av de lämpliga orterna för sådana här anläggningar. Vidare vill jag säga att en satsning på en hälsocentrumanläggning i Vindeln inte på något sätt skulle utesluta möjligheterna av en eventuell framtida omprövning av frågan om utbyggnad av Vindelälven. Reservationen 2, av centerpartisterna i utskottet, är däremot i högsta grad dunkel. Den tycks inte vilja påskynda en utredning genom ett uttalande av riksdagen. Man tycks endast ha önskat markera någon form av välvilja, som dock inte skulle få utmynna i ett bifall till den socialdemokratiska motionen. Jag har sett den reservationen som ett försök att med någon form av egen linje i utskottet kompensera det faktum att centern denna gång inte har tagit något initiativ i hälsocentrumfrågan. Det sägs i reservationen att man förutsätter att Kungl. Maj:t utan dröjsmål skall tillsätta den utredning som motionärerna begär. Ja, så står det faktiskt i reservationen 2, men ändå utmynnar reservationen i ett yrkande om avslag på motionen. Hur kan det gå ihop? Det är en fråga som det vore mycket värdefullt för kammarens ledamöter att få ett svar på. Är reservationen en puff för de krav på utredning som vi har ställt i den socialdemokratiska motionen, eller är den ett uttryck för att man anser motionen vara överflödig? Jag vore tacksam för att få svar på den frågan av centerpartiets företrädare fröken Andersson. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag känner mig nära nog berusad av all välvilja mot motionen som har kommit till uttryck såväl i utskottets betänkande som i reservationerna och i inläggen från denna talarstol. Det är inte ofta som en riksdagsmotion får ett så positivt mottagande. Jag är bara en aning förvånad över att inte hela utskottet har låtit välviljan blomma ut i ett oreserverat bifall, något som jag tycker hade varit naturligt med tanke på den mycket välvilliga skrivningen på alla håll. Att vi kommer att ha ett behov av hälsocentrumanläggningar de närmaste åren råder det full enighet om i utskottet och säkert också i kammaren. Någon måste ta initiativet till en utredning om hur sådana anläggningar bör utformas och drivas. Vi har menat att det är riksdagen som kan ta det initiativet. Hälsovården har fått en mycket dominerande ställning i denna debatt om socialutskottets betänkande rir 8, och det tycker jag inte är förvånande. Kraven på hälsovårdssektorn kommer att öka mycket kraftigt de närmaste åren. Inte minst behovet av att rehabilitera nedslitna människor kommer att driva fram anläggningar av det slag som vi har kallat för hälsocentrumanläggningar. Detta är ingen partipolitiskt skiljande fråga. Att det är socialdemokrater som har motionerat i ärendet bör inte avskräcka ledamöter i andra partier från att stödja motionärerna. Och att det är folkpartister, moderater och vpk:s representant i utskottet som har varit mest välvilliga till motionen bör inte heller avskräcka socialdemokrater och centerpartister från att stödja motionens syfte. Reservationen 1 innebär ett oreserverat bifall till vår motion. Jag kommer därför att i den kommande voteringen rösta för den reservationen.

Herr talman! Innanläsning kan utövas på olika sätt — det har man ju hört talas om tidigare i andra sammanhang. Jag tror ändå att flertalet ledamöter har fattat vad som sägs i reservationen 2, även om inte herr Nygren har gjort det. Vi har ansett att riksdagen, innan vi tar ett initiativ, på sedvanligt sätt bör avvakta den pågående remissbehandlingen. Men det står regeringen fritt att efter avslutad remissbehandling ta vilka initiativ som helst med anledning av remissvaren. Därför har vi sagt att vi förutsätter att Kungl. Maj:t utan dröjsmål tillsätter utredningen. Jag tror att det är klart om jag uttrycker det så. Jag hoppas det i varje fall. När det gäller motiveringen har jag tidigare uttalat mitt beklagande över att vi inte kunde bli ense med majoriteten om den. Det gjordes försök, men det gick inte. Och det kan kanske vara intressant att veta vad det berodde på. Vi ville klart säga ut att vi ville ha en utredning. Vi ville också utan att föregripa utredningen klart uttala att vi ansåg att Vindeln var en lämplig lokaliseringsort.
Herr talman! Efter fröken Anderssons sista inlägg tycker jag att begreppsförvirringen blir ännu större. Nu har fröken Andersson till fullo solidariserat sig med utskottsmajoriteten. Fröken Anderssons bedyranden från kammarens talarstol nu var nämligen ungefär desamma som de uttryck för välvilja som återfinns i utskottsmajoritetens skrivning. Reservanterna säger att de anser det nödvändigt att utan dröjsmål tillsätta den i motionen begärda utredningen. Reservationen borde väl då logiskt sett, fröken Andersson, ha utmynnat i att man åtminstone givit Kungl. Maj:t detta till känna och inte bara avstyrkt motionen. Det skulle vara roligt om fröken Andersson kunde förklara vad centerns formuleringar här egentligen innebär, åtminstone för folkpartister och socialdemokrater som öppet har deklarerat att de inte kan begripa dem.
Herr talman! Jag vet inte om herr Nygren har läst utskottsmajoritetens skrivning. Där sägs t.ex. att detta är en landstingsfråga men att detta inte hindrar att det kan finnas skäl att Kungl. Maj:t i enlighet med vad kommittén föreslagit låter utreda frågan. Det är någonting helt annat än att säga att man förutsätter att regeringen utan dröjsmål tillsätter en utredning. Förstår man inte den skillnaden tror jag att jag här får ge upp i min pedagogik.
Herr talman! Men det ligger väl ändå så till, fröken Andersson, att centerns reservation inte innebär något påskyndande av frågan. Välviljan finns både i utskottets skrivning och i centerns reservation, och i båda fallen menar man att vi skall avvakta remissomgången. Jag begriper inte varför man då behöver skriva en särskild reservation.
Herr talman! Fröken Andersson sade att det i utskottet inte gick att nå enighet mellan socialdemokrater och centerpartister om skrivningen. Med anledning av det vill jag bara säga att när utskottet tog ställning till frågan var det ingen som sade att man förutsatte att Kungl. Maj:t utan dröjsmål skulle tillsätta den begärda utredningen, vilket fröken Andersson sedermera skrivit under i en reservation.

Herr talman! Herr Nygren sade alldeles nyss att han kände sig berusad av all den välvilja som mött honom från olika håll i vad gällde hans motion. Jag måste säga att herr Nygren i så fall tål mycket litet. Vad reservanterna har gjort är att de instämt med honom. Man kan väl inte då tala om en överväldigande berusning. Jag förstår honom emellertid i och för sig, för han är inte van vid någon vänlighet mot Vindelådalen från sina egna. Invånarna i Vindelådalen är sannerligen missräknade över den behandling älvdalen fått efter det att regeringen beslutat att inte bygga ut Vindelälven. Det misstänkliggörande som herr Nygren försöker sig på är i och för sig mycket typiskt för honom; det är Nygrenskt alltigenom. Han säger att han inte kan förstå att inte centerpartiet vill göra någonting för Vindelälven. Ingen kan väl ta detta på allvar. Jag får väl mot min vilja lov att tro att han inte förstår bättre när han säger det själv. Å ena sidan säger herr Nygren att centerns reservation är dunkel och oförståelig, å andra sidan säger herr Karlsson i Huskvarna att den är en avskrift av reservationen 1, som herr Nygren på allt sätt förordar. Herr Nygren vänder sig med emfas mot sitt eget partis skrivning i betänkandet. Detta är, om något, ganska förvirrande. Jag hade i första hand tänkt yrka bifall till centerns reservation, men efter att ha hört den här debatten med inlägg av herr Nygren och herr Karlsson i Huskvarna hoppas jag faktiskt att kammaren i första hand röstar på reservationen 1. Jag vill instämma med herr Ångström i vad gäller bakgrunden och motiven till önskemålen om tillkomsten av ett hälsocentrum i Vindeln. Frågan har varit föremål för mycken beredning i det berörda området. Herr Nygren — ja, alla riksdagsmän i Västerbotten — har haft möten bl.a. i Vindeln och diskuterat denna fråga. Den motion som tidigare har varit på tal i debatten och som herr Karlsson i Huskvarna sade att de borgerliga hade stött mangrant tillkom efter ett möte i Vindeln, där jag personligen uttalade meningen att herr Nygren skulle stå som första namn. Jag är själv vindelbo, men just av den anledningen ville jag gärna att någon annan — särskilt en socialdemokrat — skulle stå som första namn. Jag har misstänkt att turistutredningen inte skulle gå så djupt i vad gäller frågan om hälsocentrum i Vindeln. Jag har därför i två omgångar ställt enkla frågor för att få problemet klarlagt. Statsråden har svarat att utredningen har fria händer. Men utredningen har inte, enligt herr Karlsson, haft kapacitet att utreda denna fråga så djupgående som hade varit önskvärt. Umeå universitet liksom Västerbottens läns landsting och Vindelns kommun har försökt ge belysning av den här frågan så gott det varit möjligt. Mig veterligen har utredningsmannen besökt Umeå och talat med representanter för landstinget och Vindelns kommun en gång, medan representanter för universitetet inte fick företräde. Nu föreligger alltså två reservationer som alternativ till en utskottsskrivning som motionären är helt missnöjd med. Jag hoppas att kammaren uppmärksammar detta. Reservationen 1 innebär tillstyrkan av motionen. Många kanske frågar sig varför inte jag som bor i kommunen motionerat. Det beror på att utredningsbetänkandet, som behandlar den här frågan, är ute på remiss. Remisstiden går inte ut förrän den 1 maj i år. Den gängse behandlingsordningen här i riksdagen är ju att motioner inte föranleder någon åtgärd när ett utredningsbetänkande är ute på remiss. Utredningen är i och för sig positiv till ett hälsocentrum i Vindeln. Centerledamöterna i utskottet förutsätter, som det står i reservationen 2, ”att Kungl. Maj:t utan dröjsmål tillsätter den i motionen begärda utredningen”. Jag finner inte annat än att detta, om något, är en beställning av en utredning av Kungl. Maj:t — samtidigt som det inte utgör ett frångående av gängse behandlingsordning här i riksdagen. Herr Ångström sade att det väsentliga är att riksdagen tar ett initiativ. Jag tyckte mig också förstå att herr Nygren hade samma uppfattning. Båda måste därför anse att det finns grundade skäl att misstro regeringens goda vilja att verkligen tillsätta den utredning som vi i centerpartiet anser det naturligt att regeringen kommer att tillsätta. Efter herr Karlssons i Huskvarna yttranden finns det anledning att känna en viss misstro. Han säger nämligen att det inte är säkert att en hälsoanläggning av detta slag bör ligga i Vindeln. Herr Karlsson i Huskvarna var också inne på tanken att Vindelälvsområdet hade fått betydligt flera arbetstillfällen än vad som skulle ha tillkommit, om Vindelälven hade blivit utbyggd. Jag tillåter mig betvivla den statistik som herr Karlsson anförde här — jag har suttit med i utskottet och granskat den. Det område som statistiken omfattar ligger till stor del inom Norrbottens län, det omfattar en stor del av Skellefteälvens tillrinningsområde och hela Umeälvsområdet. Arbetstillfällena i fråga har tillkommit på grund av den allmänna regionalpolitik som vi för här i landet. Särskilda åtgärder kom till i fjol, nämligen särskilda medel till väg 363 och vissa bidrag för den särskilda rening av avlopp som är nödvändig att göra just i Vindelälven. Herr Karlsson i Huskvarna jämställer reservationerna 1 och 2. Den ena är en avskrift av den andra. Skillnaden mellan reservationen 1 och reservationen 2 är enligt vad jag finner att reservationen 2 — centerreservationen — tar hänsyn till den gängse behandlingsordningen i riksdagen, att man inte tar ett initiativ i riksdagen under pågående remissbehandling av utredningsbetänkandet. Reservationen 1, som motionären m.fl. har yrkat bifall till, går däremot ifrån den behandlingsordningen. Alltså måste man misstro regeringen i fråga om dess goda vilja i denna fråga. Med beaktande av detta, herr talman, ber jag att i första hand få yrka bifall till reservationen 1. Skulle den avslås, ber jag att i andra hand få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Jag är ledsen för att det behöver bli en inbördes träta mellan norrlänningar så fort vi vill ha en satsning av det här slaget, men nu har herr Nilsson i Tvärålund dragit i gång den, och jag skall bara helt kort kommentera hans inlägg. Herr Nilsson påstod att jag hade sagt att centern inte gjorde något för Vindelälven. Det var väl en felsägning, herr Nilsson? — I fråga om Vindelälven har vi sannerligen en egen linje. Jag förstod att herr Nilsson menade Vindelådalen. Jag vill då påstå att det har satsats på ett mycket föredömligt sätt där under senare år; satsningar har gjorts i hela Västerbottens län. För år 1973 kunde vi vid vår partidistriktskongress i lördags redovisa att staten enbart i lokaliseringsstöd, lokaliseringsbidrag, statlig skatteutjämning, beredskapsarbeten och omskolningsverksamhet samt stöd till Norrlandsjordbruket i Västerbotten har satsat över 1 miljard kronor. Av detta utgör 34 miljoner jordbrukarstöd — huvudsakligen i form av Norrlandsstöd till jordbrukare i Västerbotten. Detta betyder enormt mycket uppe i Vindelådalen, herr Nilsson i Tvärålund! Vi bör vara på det klara med att det är en fortgående satsning som görs — men ytterligare injektioner behövs, gärna i form av en hälsocentrumanläggning. Till sist, herr talman! Det uppstod en klimax på centerns agerande i den här frågan: När argumenten inte har hållit för en genomlysning i debatten, gick en representant för centern upp och föreslog att centerpartisterna inte skall följa den linje som centern har gått in för. Åtminstone kommer herr Nilsson själv inte att göra det. Jag tycker att det är positivt, det gläder mig ytterligare — framgångarna i debatten har varit totala! Och jag vill gärna säga till kammarens centerpartister: Följ hellre herr Nilsson i Tvärålund än fröken Andersson i kommande voteringar.
Herr talman! Det har naturligtvis sina sidor att behöva lägga sig i den diskussion som förs på Västerbottensbänken. Jag förstår att herr Nilsson i Tvärålund har all anledning att som representant för den delen av landet rycka till sina partivänners undsättning. De har ju i utskottet gått på en annan linje. Men man kan aldrig komma ifrån att centerpartisterna i utskottet har varit med om att det inte skall vara någon utredning. Därmed har jag inte sagt att det inte kan bli någon utredning. Vad utskottsmajoriteten har framhållit är att förslaget redan prövas i kanslihuset på begäran av turistutredningen. Här vill jag rätta till ett litet missförstånd. Herr Nilsson i Tvärålund sade att jag hade påstått att turistutredningen inte hade haft kapacitet att utreda frågan. Jag har bara återgivit vad utredningen själv har noterat, att den inte hade tillräcklig expertis till förfogande för att klara den uppgiften. Sedan säger herr Nilsson i Tvärålund att han inte var van vid någon vänlighet när det gällde Vindelådalen. Jag citerade ur inrikesutskottets betänkande 1973, där man enstämmigt sade att man hade skapat 1 300 arbetstillfällen och att det egentligen var mer än vad en utbyggnad av Vindelälven skulle ha givit. Man kan inte säga att inte Vindelådalen har fått sitt. Om den fått tillräckligt har jag inte yttrat mig om. Jag nöjer mig med att hänvisa till den statistik som har redovisats av det utskott som herr Nilsson i Tvärålund är ledamot av och där han inte har reserverat sig mot utskottsskrivningen.
Herr talman! För det första vill jag konstatera att herr Nygren säger att staten har satsat föredömligt i Vindelådalen. För det andra konstaterar jag att her Karlsson i Huskvarna säger att Vindelådalen har fått sitt — jag hoppas att jag citerar rätt. Att jag i första hand rekommenderar kammaren att rösta på reservationen 1 beror på dels uttalanden från herr Karlsson i Huskvarna där han säger att han är osäker om att ett hälsocentrum i Vindeln är riktigt, dels den misstro mot sina partikamrater som motionären herr Nygren har visat genom att förorda bifall till reservationen 1. Herr Karlsson i Huskvarna pekar på att den här frågan bereds i kanslihuset. Hur länge har inte åtgärder beträffande Vindelådalen legat i kanslihuset för beredning utan att något har blivit gjort? Den frågan anser jag att kammarens ledamöter själva har möjlighet att bedöma när de nu skall bestämma sig för vilken ställning de skall ta i den här omröstningen. Vindelälvsområdet, som regeringen definierat det, omfattar ett område som måhända är lika stort som hela Götaland. Det omfattar stora delar av Norrbotten, en stor del av Skellefteälven, Vindelådalen och Umeälvens ådal. De 1 300 arbetstillfällena har tillkommit på grund av den allmänna regionalpolitik som vi för här i landet. Det har alltså inte varit fråga om några särskilda åtgärder för Vindelådalen, där sysselsättningsutvecklingen är negativ.
Herr talman! De åtgärder i Västerbotten som jag redogjorde för har i stor utsträckning vidtagits i Västerbottens inland, där Vindelådalen ingår som en betydande del. Jag tror inte att det var någon tillfällighet, herr Nilsson i Tvärålund, att socialdemokraterna i fjolårets val vann majoritet där vi inte tidigare haft sådan i två kommuner i Västerbottens inland. Där har man nämligen sett resultaten av den socialdemokratiska regionalpolitiska satsningen som ett framtidshopp för den bygden.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att delta i det lilla gräl som vi nu har avlyssnat. Jag skall hålla mig till en förhållandevis liten och obetydlig fråga, som ledamöterna kan återfinna under punkten 23 i socialutskottets betänkande nr 5. Det är ingen stor fråga — ingen har reserverat sig och ingen har avgivit något särskilt yttrande. Men det är ändå på sitt sätt en rätt intressant fråga. Det gäller frågan om ett anslag på 500 000 kronor till nordiskt institut för odontologisk materialprovning. Det är nämligen ett utomordentligt gott eller dåligt exempel — vilket ord ni nu tycker är det lämpligaste — på en viss slapphet och slöhet i administrationen. Den här saken började man diskutera för ungefär 20 år sedan i Nordiska rådets regi, och för fem år sedan beslutade riksdagen — saken hade då varit föremål för utredning i 15 år — att tillsammans med de andra nordiska länderna upprätta ett nordiskt institut för odontologisk materialprovning.

Man kan säga att detta är mycket bra arbetsuppgifter — det är bra för oss som konsumerar tandvård och för ett samhälle som satsar så mycket pengar på tandvård att man får sådana här utredningar. Därför anvisade också riksdagen samma år som man lade fram detta förslag ett reservationsanslag på 400 000 kronor för ändamålet. Ärendet kom tillbaka i statsverkspropositionen år 1970. Då stod där att läsa att igångsättningen av det nya institutet hade blivit litet grand försenad i förhållande till vad departementschefen räknade med år 1969. Men det pågick förberedelser, och nu räknade man med att institutet skulle kunna påbörja sin verksamhet under 1970. Med hänsyn till den försening som hade skett nöjde man sig med att begära 100 000 kronor i reservationsanslag. I 1971 års statsverksproposition fick vi läsa om ärendet igen. Då uttryckte departementschefen en förhoppning att institutet skulle kunna starta sin verksamhet så tidigt som möjligt under år 1971. Mot den bakgrunden fördubblades reservationsanslaget till 200 000 kronor. I 1972 års statsverksproposition fick vi den uppgiften om institutet att rekryteringen av personal hade börjat och att provisoriska lokaler hade förhyrts. Permanenta lokaler skulle finnas färdiga budgetåret 1973/74. Vidare uppgavs att verksamheten skulle starta år 1972. Men eftersom reserverade medel fanns kvar, räknade departementschefen med att man kunde nöja sig med ett anslag på bara 100 000 kronor. Förra året, alltså femte gången riksdagen behandlade ärendet, fick vi veta att föreberedelserna fortsatt under 1972. Man räknade med att verksamheten under 1973 skulle nå planerad omfattning. Med hänsyn till detta beräknades anslagsbehovet till I 200 000 kronor. Ärendet kommer tillbaka i årets statsverksproposition. Då får vi veta att institutet börjat sin verksamhet. Vissa amalgamprovningar är på gång. I övrigt har förberedelserna för institutets verksamhet pågått under 1973, och man har rekryterat ledande personal. Det sägs t.o.m. att chefen för institutet, som samtidigt är chef för den biologisk-kliniska avdelningen, tillträdde sin tjänst i januari 1973. Men fortfarande pågår rekryteringen av laboratoriepersonal. Frågan om permanenta lokaler för institutet håller på att utredas, trots att det för två år sedan sades att man räknade med att de skulle stå färdiga 1973. Med hänsyn till den försening som skett beträffande institutets start räknas medelsbehovet denna gång till 500 000 kronor. Vi har alltså under en följd av år beslutat om 100 000 kronor, 200 000 kronor, 1 200 000 kronor, och nu föreslås 500 000 kronor. Herr talman! Jag har inget yrkande i detta ärende, men jag hyser en utomordentligt stark förhoppning att man äntligen skall göra någonting i denna sak så att det blir ett resultat. Som jag sade tidigare tror jag att både vi tandvårdskonsumenter och samhället, som är en stor finansiär på området, är intresserade härav.

Herr talman! I ett tidigare avsnitt har vi diskuterat förebyggande åtgärder, hälsoupplysning för att förhindra uppkomsten av alkoholoch narkotikamissbruk. Denna sida är mycket viktig, men det är också viktigt att vi när vi ser de problem, som har åstadkommits genom narkotika och alkohol, också gör insatser. Detta är problem av mycket allvarligt slag, och samhället måste göra mycket betydande insatser för att någorlunda komma till rätta med dessa frågor. Jag vill då säga att behandlingshemmen, inackorderingshemmen och placering i enskilda hem är former som är av utomordentligt stort värde. Jag skall med några ord beröra en av de reservationer, nr 13, som tar upp dessa frågeställningar. Det gäller utbyggnaden av behandlingshem och inackorderingshem. Som framgår av reservationen har socialstyrelsen i sina äskanden framhållit, att det föreligger behov av 192 vårdplatser vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare. Den bedömning som socialstyrelsen har gjort grundar sig på uppgifter som lämnats av länsnykterhetsnämnderna om planerade projekt. Det utrymme som lämnas i propositionen för utbyggnad av sådana vårdplatser ger enligt vår mening alls inga möjligheter att uppfölja de intentioner som finns i socialstyrelsens petitaframställning. Vi har i motion tagit upp denna fråga och ansett att riksdagen redan nu bör anvisa medel för en utbyggnad av 100 nya vårdplatser. Den andra frågan som behandlas i reservationen gäller anordnande av ett större antal vårdplatser vid behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare. Även där är behovet av pengar större än de medel som Kungl. Maj:t anvisat i propositionen. Vi har därför begärt att medel anvisas för 50 platser utöver Kungl. Maj:ts förslag. Med hänvisning till det sagda ber jag att få yrka bifall till dels reservation 13, dels reservation 15, som gäller frågan om viss medelsanvisning.

Herr talman! Under punkterna 30—47 i utskottets betänkande finns det några frågor där vi från moderat håll har reservationer till majoritetsskrivningen. Det gäller först reservationen 12 vid punkten 32 beträffande råd och anvisningar för socialarbetare rörande narkotikamissbrukets bekämpande. Det här är en fråga som vi har haft uppe till diskussion tidigare. Vi tycker att skriften Behandling av narkotikamissbrukare, som inom socialstyrelsen utgivits på grundval av inventeringar och erfarenheter i det praktiska vårdarbetet, ger precis de upplysningar den säger sig vilja ge. Där redovisas alltså en hel del synpunkter på erfarenheter och resultat av det praktiska vårdarbetet. Vi menar dock att detta icke är att jämställa med råd och anvisningar för hur vårdarbetet skall bedrivas. Det är mot den bakgrunden som det här kravet återkommer, och det är mot den bakgrunden reservationen till förmån för motion 1329 också skall ses. Vi anser att det är nödvändigt att, som yrkas i motionen, socialstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta råd och anvisningar för socialarbetare rörande narkotikamissbrukets bekämpande. Det är givet att det i många fall kan vara fråga om olika beteenden som också skall behandlas olika, men grundläggande råd och anvisningar anser vi skall kunna utfärdas. Vi säger i reservationen också att det är angeläget att barn och ungdom som missbrukar narkotika och som saknar sjukdomsinsikt tas om hand, så att de blir fria från giftberoende. Vi trycker på det vi talat om tidigare år att samhället har ansvar för vården av alkoholoch narkotikaberoende människor. I reservationen säger vi också att den nuvarande lagstiftningen inte är tillfredsställande utformad då det gäller samhällets vårdskyldighet. Med denna motivering vill jag alltså yrka bifall till reservationen 12. Bidragssumman till Länkrörelsen m.m. har i år höjts från 3,7 miljoner kronor till 4 miljoner kronor. Det är en höjning som ungefär motsvarar penningvärdeförsämringen. Förslaget innebär alltså inte någon egentlig höjning. Från vår sida har vi inte nu begärt någon höjning, men vi har tagit upp frågan om fördelningen av anslagsbeloppet mellan olika bidragssökande. Anledningen till det är att departementschefen menar att av anslaget skall 80 procent, eller 3,2 miljoner kronor, gå till länksammanslutningar och sammanslutningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare. Kommuner och andra organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av alkoholoch narkotikaskadade personer skall alltså enligt departementschefens mening i propositionen få dela på 800 000 kronor för såväl pågående verksamhet som försök med nya vårdoch behandlingsformer. Vi anser att den uppdelningen i förväg mellan olika grupper av bidragssökande kan komma att missgynna framför allt kristna frivilliga organisationer som t.ex. LP-stiftelsen och RIA-verksamheten. Vi menar att alla bidragssökande skall behandlas lika och att hela anslaget därför skall stå till förfogande för de bidragssökande utan någon förhandsuppdelning.

Jag yrkar bifall till reservationen 20. Jag yrkar också bifall till reservationen 21, som gäller statsbidrag till personell elevassistans i särskola. Bidrag utgår till elevassistans åt handikappade elever i grundskolan, och detsamma bör gälla också för särskola. Detta är ett önskemål som tidigare har framförts av skolöverstyrelsen, och därmed tycker jag att vi står på fast mark med det här förslaget. Frånsett reservationerna 12, 20 och 21, som jag här har yrkat bifall till, yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt i de övriga delarna av det avsnitt som vi nu behandlar.

Herr talman! Missbruk av narkotika, alkohol, thinner och andra berusningsmedel är vårt lands största sociala problem. Narkotikamissbruket har på några få år utvecklats till ett allvarligt samhällsont. Tusentals unga människors liv har ödelagts genom spridningen av narkotikapreparat. Ölmissbruk och sniffning har trängt långt ner i åldrarna. Även om antalet svåra narkotikamissbrukare eventuellt inte har ökat de senaste åren tycks införseln av tunga narkotika såsom morfinbas och heroin ha en tendens att öka, vilket givetvis är ytterst oroande. Mot bakgrund av den här i all korthet tecknade bilden anser folkpartiet att det är dags för väsentligt ökade insatser i kampen mot drogmissbruket. Vi har därför framlagt en partimotion, där vi föreslår en ökning av statens insatser med 25 miljoner kronor. En sådan höjning skulle givetvis också få effekter i form av ökade kommunala insatser. Under lång tid har det rått delade meningar om behandlingsmetoderna inom narkomanvården. Det har varit allvarligt därför att det har lett till en viss handlingsförlamning. De politiska organ som har att ta ställning till principerna för narkomanvården saknar på det sättet ett fast underlag för sitt ställningstagande. Detsamma gäller naturligtvis i stor utsträckning också dem som utför själva vården. Det bedrivs praktiskt taget ingen forskning alls i Sverige om behandlingens resultat. Den enda mera seriöst upplagda behandlingsforskning som har förekommit i vårt land har varit det projekt vid Ulleråkers sjukhus som leds av professor Lars-Magnus Gunne. Det är något av en tragedi att nu också den verksamheten står inför avveckling på grund av motsättningarna mellan olika fraktioner bland dem som är engagerade i narkomanvården. I stället för att minska borde ju denna behandlingsforskning öka, så att vi verkligen fick ett underlag för ställningstaganden. Man kan tycka att det borde vara regel att varje patient inom narkomanvården följdes upp genom eftervård och kontroll av behandlingens effekt, så att en vetenskaplig utvärdering av olika metoder kunde göras. Egentligen borde det vara ett krav för att få statsbidrag till behandlingsverksamheten. Men så långt har vi inte gått i vår motion. Vi föreslår bara att man skall anslå 800 000 kronor till försök med eftervård Utskottet, som har haft samma uppfattning som vi när det gäller värdet eller önskvärdheten av att få till stånd ökad behandlingsforskning, har gått oss till mötes och tillgodosett våra önskemål genom att betona vikten av behandlingsforskning. Utskottet framhåller på s. 33 att ”det är nödvändigt att ytterligare initiativ tas för att i vårt land få till stånd narkotikaforskning och då inte minst beträffande behandlingsmetoder och deras effekt”. Utskottet pekar på att det totala beloppet för den sociala forskningen inom socialdepartementets huvudtitel är så stort, 15 miljoner kronor, att motionen bör kunna tillgodoses inom ramen för detta anslag. Det har vi ingenting att invända mot, utan vi anser att vårt motionskrav på det sättet i praktiken är bifallet. Jag kanske skall tillägga att vi givetvis kommer att följa utvecklingen på området. Om det skulle visa sig att man inte på detta sätt får fram ett fastare underlag för ställningstaganden till olika kontroversiella frågor när det gäller narkomanvården, kommer vi naturligtvis tillbaka med ytterligare krav på styrande insatser. Vi kan inte i längden tolerera en situation, som kännetecknas av tyckande från skolor med så pass motstridiga uppfattningar som fallet är i dag inom narkomanvården. Här måste något göras för att skaffa fram ett bättre underlag. Även på en annan punkt har utskottet gått oss till mötes. I folkpartiets motion föreslås att riksdagen skall begära ett förslag med anledning av fylleristraffutredningens betänkande och att detta förslag skall föreläggas årets riksdag. Utskottet understryker vikten av att förslag i anledning av detta betänkande snarast möjligt föreläggs riksdagen. Det innebär att vi skulle få ett slut på det orimliga och omänskliga förhållandet att akut berusade personer tas om hand av polisen, finkas och straffas i stället för att ges en adekvat vård för sin drogförgiftning. Det behövs en genomgripande reform, innebärande att vi får akutkliniker som kan ta hand om de människor som har berusat sig på alkohol, narkotika eller andra gifter. Jag hoppas att detta förslag framläggs snart. Utredningens betänkande Bot eller böter lades fram för sex år sedan. När utskottet säger att förslaget nu skall komma snarast möjligt tolkar jag det för min del så att det bör ske under innevarande år. Jag sade tidigare att det råder stor oenighet om principerna för narkomanvården, men det är klart att man ändå är ense om vissa saker. Det första är att de förebyggande åtgärderna är grundläggande. Därför behövs det bl.a. större resurser till upplysning om alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. I folkpartiets motion och i vår reservation framhåller vi som vår mening att riksdagen bör bifalla socialstyrelsens förslag, dvs. att 1 miljon kronor mera anslås till upplysning om alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel än vad regeringen velat och riksdagen tyvärr nu också har beslutat. Det är fråga om förberedda åtgärder, som skulle kunna verkställas omedelbart men som alltså tyvärr inte kommer till stånd. En annan princip som det också råder stor enighet om är att den som använder narkotika skall komma till vård så snabbt som möjligt. Därför vill vi göra stora, nya insatser för att utöka den uppsökande verksam heten i kommunerna just bland narkomaner. Vi har föreslagit ett nytt anslag på 5 miljoner för detta. Utskottet går med en bit på vägen och föreslår att anslaget skall ökas med en halv miljon. Vi vill alltså gå längre och begär ytterligare höjning. I utskottet har vi också varit ense om att stödet till själva narkomanvården måste höjas. Vi från folkpartiet har inte fått med utskottet på hela vårt förslag, och därför kvarstår vissa av våra krav — som jag har nämnt här — men utskottet gör en rad betydelsefulla uttalanden på s. 35 i betänkandet. Där betonar utskottet att ”en fortsatt kraftfull satsning på narkomanvården måste ske och att det är nödvändigt att kommunerna och landstingen erhåller ett förstärkt ekonomiskt stöd till verksamheten. Enligt utskottets mening är en översyn av formerna för statsbidragsgivningen och innehållet i statsbidragsreglerna på området så angelägen att kommunalekonomiska utredningens arbete inte bör hindra att en särskild översyn kommer till stånd.” Då bör man också, tillägger utskottet, se till att det blir ett lättöverskådligt system. Detta är utomordentligt värdefulla uttalanden, och om de förverkligas kan de ha stor praktisk betydelse. Utskottet understryker också att det bör ”övervägas vilka principer som bör vara vägledande för bidrag till narkomanvård, som drivs med annan huvudman än stat eller kommun”, dvs. stiftelser och liknande. Utskottet tillägger att detta bör ske med skyndsamhet. Vi betraktar det här som en stor framgång för vår motion, och eftersom vi har fått enighet om kravet på en översyn av statsbidragsreglerna avstår vi tills vidare från att föra fram våra yrkanden om ändrade statsbidragsregler. Däremot vidhåller vi naturligtvis våra förslag när det gäller utökningen av antalet platser. Det råder numera enighet om värdet av frivilliga insatser på det här området. Det är en enighet som har vuxit fram så småningom, och anslaget har också successivt ökat efter pådrivande motionsinsatser, bl.a. från folkpartiet. Även i det här fallet kan man givetvis säga att det saknas vetenskapligt underlag, vilket det vore önskvärt att ha, men det finns många vittnesbörd som talar om att enskilda organisationer kan nå praktiska resultat. I avvaktan på ett vetenskapligt underlag är naturligtvis de vittnesbörden värda samma tilltro som andra uttalanden och erfarenheter. Det är framför allt under anslaget Bidrag till Länkrörelsen m.m. som stödet till de frivilliga organisationerna behandlas. Som herr Åkerlind påpekade är det bara fråga om en ökning som ungefär täcker kostnadsstegringarna, och det anser vi vara helt otillräckligt. När det gäller stöd till länkrörelser för alkoholmissbrukare och organisationer för hjälp åt läkemedelsmissbrukare föreslår socialstyrelsen tillsammans 3 725 000 kronor, medan regeringen bara vill gå med på 3,2 miljoner. Vi föreslår i vår motion och i reservation att riksdagen bifaller socialstyrelsens förslag, vilket alltså innebär en ökning med 525 000 kronor. Till andra ideella frivilliga organisationer som arbetar med rehabilitering av människor med alkoholoch narkotikabesvär, t.ex. Lewi Pethrus” stiftelse och DKSN:s RIA-verksamhet, har man tänkt sig att anslå 125 000 kronor. Det är helt otillräckligt enligt vår uppfattning. Visserli gen är det ett framsteg att regeringen har givit ut ett cirkulär som gör det möjligt för de här organisationerna att få del av anslaget, även om de inte arbetar med s.k. nya behandlingsformer, men beloppet är för litet. Vi föreslår att man anslår 1 miljon, dvs. en ökning med 875 000 kronor. Slutligen vill vi också föreslå en ökning med en halv miljon för nya vårdoch behandlingsformer för sniffare av thinner och liknande preparat. Totalt begär vi alltså för sådana här insatser 1,9 miljoners ökning i förhållande till regeringens förslag, Centerpartiet har här i motion och reservation föreslagit en ökning med 500 000 kronor. Vi anser inte att det tillgodoser behovet, framför allt inte när det gäller de frivilliga organisationerna. Men vi kommer givetvis att i andra hand, om vår reservation inte skulle bifallas, att stödja det förslaget. Moderata samlingspartiets yrkande däremot innebär ingen reell förbättring. Eftersom man föreslår att de organ som redan tidigare har delat ut dessa pengar skall få göra det i fortsättningen utan bindningar, kan man förutsätta att det kommer att ske efter samma grunder som hittills. Det blir alltså ingen förbättring för dessa organisationer. Vi kan heller inte acceptera en linje som kanske skulle innebära försämringar för de länkorganisationer som i dag har bidrag och har haft det tidigare. Därför stöder vi inte den moderata reservationen. Det är beklagligt att vi inte har kunnat få en större uppslutning omkring ett starkare stöd till detta viktiga frivilliga arbete. Herr talman! Med vad jag nu har sagt skall jag be att få yrka bifall till reservationerna 11, 13, 14, 15, 16, 17 och 19.
Herr talman! Herr Romanus säger sig inte vilja gå med på någon försämring för organisationer som nu har bidrag från länkrörelseanslaget. Men jag har ju också sagt att vi inte vill gå med på någon försämring för dem. Vi förutsätter att om det är någon av organisationerna som tidigare har fått anslag och som nu skulle få ett lägre anslag genom att man behandlar alla lika, så skall man höja anslaget så att de effekterna elimineras.
Herr talman! Om man har den uppfattningen, så borde det väl ha varit möjligt att stödja våra yrkanden om en höjning av anslagen redan nu. Man kan ju förutse att om man skall tillgodose den verksamhet som herr Åkerlind tänker på — RIA-verksamheten, Lewi Pethrus” stiftelse och andra — så måste anslaget höjas. Detta är ju inte någonting som rubbar den statsfinansiella balansen. Därför är jag litet förvånad över att man inte har ansett det möjligt, om man nu inte ville ge den här frågan så hög angelägenhetsgrad som vi har velat, att åtminstone föreslå någon höjning av detta anslag.

Herr talman! Jag skall mycket kort motivera reservationerna 18 och 21. Det är riktigt som utskottsmajoriteten påpekar — Gabriel Romanus har varit inne på det tidigare — att anslaget till Länkrörelsen och till organisationer för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare fortlöpande höjts. Men behovet av åtgärder på detta område har ju också mycket starkt ökat. I socialhuvudtiteln har anslaget för nästa budgetår uppräknats med 300 000 kronor till 3,2 miljoner kronor. Samtidigt föreslås att bidraget till kommuner och andra organisationer utgår oförändrat med 800 000 kronor, alltså sammanlagt 4 miljoner kronor. I centerns partimotion, nr 698, pekar man på de mycket värdefulla insatser som görs av olika frivilligorganisationer. Jag kan instämma i vad Gabriel Romanus tidigare här har sagt om detta. I motionen nämns särskilt Länkrörelsen, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare och Lewi Pethrus” stiftelse för filantropisk verksamhet. Med hänsyn till dessa och andra organisationers insatser föreslås i reservation 18 att anslaget på denna punkt uppräknas med 500 000 kronor till sammanlagt 4,5 miljoner kronor. Därigenom bifalles också yrkandet i motionen 1325 beträffande anslagets storlek, och i viss utsträckning också yrkandet i motionen 213. När det gäller frågan om statsbidrag till personell assistans för elever i särskolan är utskottsmajoritetens negativa inställning förvånande. Man hänvisar till ett uttalande som föredragande departementschefen gjorde i 1971 års statsverksproposition. Skolöverstyrelsen hade då föreslagit att statsbidrag skulle utgå för personell elevassistans i särskolor, och departementschefen avvisade detta med motiveringen att sådan assistans skall anses utgöra en del av huvudmännens vårdansvar. Det finns verkligen anledning att fråga sig varför landstingen skall ha ett vidare ansvar än kommunerna i detta avseende. Till kommuner utgår statsbidrag till personell assistans för rörelsehindrade elever i grundskolan, men i särskolan utgår bidrag inte ens när den utvecklingsstörde eleven också är rörelsehindrad. Vi tycker att detta är fel och har givit uttryck för den åsikten i reservationen 21, och jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 21 liksom till reservationen 18.

Herr talman! Jag vill säga några ord om min motion nr 1320 om vidgad rätt till stöd vid inköp av bil för handikappade. Motionen avstyrks av utskottet med motiveringen att kommunalekonomiska utredningen genom tilläggsdirektiv får uppdrag att med förtur behandla frågan om statsbidrag till den kommunala färdtjänsten. Beslut om dessa statsbidragsregler skall alltså enligt utskottet fattas av årets riksdag så att de kan gälla fr.o.m. den 1 januari 1975. Jag hoppas verkligen att ett förslag kommer att framläggas, så att det kan bli ett stöd till bilinköp och att detta skall kunna ges inte endast för arbetsresor. Även den som saknar förvärvsarbete utanför hemmet kan ju ha behov av egen bil. Ordföranden i utskottet sade litet tidigare under debatten att det är klokt att invänta utredningar innan man gör ett ställningstagande. Jag kan hålla med honom om det, och därför har jag inget annat yrkande i dag än det som utskottet föreslår. Men jag är beredd att återkomma, om frågan inte blir löst på ett sådant sätt som jag menar att den skall lösas på. ”Ett samhälle för alla” är ju parollen för Handikappförbundens centralkommittés våroffensiv. Låt oss hoppas att kommunalekonomiska utredningens förslag gör det möjligt att nå en liten bit på vägen mot förverkligandet av detta mål. Motionerna 470 och 1061 tar upp utbildningen av psykiskt utvecklingsstörda över 23 år. Det är ju den åldersgräns till vilken särskoleplikten enligt omsorgslagen kan utsträckas. Men enligt vår mening borde ett tillägg göras till omsorgslagen med en utvidgning av huvudmännens skyldigheter att ge vuxna utvecklingsstörda utbildning. En grundläggande tanke vid all vuxenutbildning är att man i första hand skall söka nå de människor som har bristfällig utbildning. Till dem hör de utvecklingsstörda, som ofta mognar så sakta att de under sin uppväxttid ibland inte ens kan tillgodogöra sig den mest elementära undervisningen, men det händer ofta att de är i stånd till det senare, när de blir vuxna. Många utvecklingsstörda får genom studieförbundens cirkelverksamhet och genom kurser på olika folkhögskolor en mycket värdefull undervisning. Tyvärr når denna emellertid inte fram till alla. Det pågår dessutom, som utskottet konstaterar, med medel från skolöverstyrelsen en försöksverksamhet med undervisning av de vuxna. I denna försöksverksamhet deltar just nu halva antalet av de huvudmän som svarar för omsorgerna om de utvecklingsstörda. Vi menar att den här verksamheten bör byggas ut mycket snabbt, så att alla huvudmän kan få ta detta ansvar. Vi tycker också att man bör skynda på och göra en utvärdering av försöksverksamheten, så att riksdagen hos Kungl. Maj:t kan begära förslag om att denna vuxenutbildning skall bli en reguljär skolform för de utvecklingsstörda. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 22. I motionen 423 föreslås att statsbidrag skall utgå till De blindas förenings verksamhet för dövblinda. Föreningen beräknar att dessa kostnader under 1974 skall uppgå till 75 000 kronor. De döva har begränsade möjligheter till kontakt med andra människor, och är man därtill blind är kontaktmöjligheterna ännu mycket mindre. Vi vet också att de dövblinda t.o.m. har behandlats som mentalsjuka eller helt enkelt betecknats som mentalt utvecklingsstörda. De blindas förening har i snart sju år bedrivit verksamhet för vuxna dövblinda. Erfarenheten från denna verksamhet har gjort att såväl skolöverstyrelsen som arbetsmarknadsstyrelsen har startat undervisning för dem. Kostnaderna för den enskilde dövblinde bestrids av landstinget, men De blindas förening står för kostnaderna för dövblindkonsulent och för central administration av verksamheten. Vi i folkpartiet tycker att det är rimligt att staten tar på sig ansvaret för dessa kostnader och att de alltså inte skall ligga på De blindas förening. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 23.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 5 behandlas under detta avsnitt även två motioner rörande den framtida användningen av Kronprinsessan Victorias sjukhus i Vejbystrand.

Kronprinsessans Victorias sjukhus är ett rikssjukhus för höggradigt rörelsehindrade psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar. Det drivs av en från landstinget fristående förening med samma namn och har sålunda fungerat som ett specialsjukhus inom omsorgsverksamheten. Sjukhuset är unikt i sitt slag i Sverige och troligen även i Europa, och det besöks årligen av studiedelegationer från länder såväl i Europa som utanför denna världsdel. Sjukhuset har även särskola och bandageverkstad med stor kapacitet. Personalen på KVS utgör genom sin mångåriga verksamhet på detta område ett väl trimmat team, som känner sitt klientel och vet vad som erfordras för vården av dessa barn och ungdomar. Det ges också på KVS en allmänt erkänt god vård och omvårdnad, som i hög grad uppskattas av föräldrarna. Genom en ökning av vårdresurserna i de olika landstingen för rörelsehindrade psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar har remitteringarna till och beläggningen på KVS successivt minskat. De knappa ekonomiska förhållanden varunder landstingen arbetat under senare år har verkat i samma riktning. Från tidigare 124 vårdplatser har sjukhuset successivt trappats ned till 112, 105 och 74 godkända vårdplatser. För närvarande är det belagt med endast ca 45 patienter av denna kategori. I detta läge tillsatte Kristianstads läns landsting, som från staten har övertagit det ekonomiska sistahandsansvaret för KVS från år 1967 i samband med mentalvårdsavtalet mellan staten och landstinget, en kommitté för att utreda KVS:s framtid, och till denna kommitté adjungerades även ledamöter av direktionen för KVS. Utredningsarbetet inleddes med att man sökte finna en vårdform som lätt kunde integreras med nuvarande verksamhet. Då skulle man finna att ej alltför stora ändringar blev nödvändiga. Man kunde i stort sett använda samma personal och utrustning. Man utredde dels regionintresset för trafikskadade med företrädesvis ortopedisk inriktning, dels möjligheten att erhålla sådana patienter från länets ortopediska eller kirurgiska kliniker som behöver ortopedisk och/eller sjukgymnastisk behandling. Dessa strävanden fick emellertid negativt resultat. Vidare har kommittén hemställt om uppgifter från landets omsorgsstyrelser beträffande behovet av vårdplatser, om nuvarande specialitet bibehålls vid sjukhuset. Av svaren framgår att behovet är ca 30 vårdplatser, men endast Malmöhus län, Älvsborgs län och specialsjukhuset Vipeholm ville teckna avtal om tillsammans 13 vårdplatser. Anledningen till att man inte använder KVS uppgavs vara dels att man själv byggt ut sin egen verksamhet, dels att man anser att vårddagskostna derna är höga. En utvärdering av gjord utredning visar att detta ej är en framkomlig väg, utan man måste söka andra vägar. Med anledning härav beslöt kommittén utreda KVS:s lämplighet för psykiatrisk och/eller somatisk långtidsvård. Då Kristianstads läns landsting enligt avtal med Malmöhus läns landsting skall taga hem sina patienter från S:ta Maria i Helsingborg år 1976 och från S:t Lars sjukhus i Lund år 1978 hade landstinget behov av ca 100 psykiatriska långvårdsplatser, för vilka nybyggnad i annat fall måste ske. Socialstyrelsen kunde emellertid inte godkänna en integrering med nuvarande verksamhet och psykiatrisk långtidsvård. Däremot kunde verksamheten bedrivas jämsides med somatisk långtidsvård. Kommittén undersökte därför möjligheten att överföra nuvarande verksamhet till Vipeholms sjukhus i Lund, men detta skulle medföra kostsam nybyggnation vid det sistnämnda sjukhuset. Försäkringsbolagens personskadekommitté anmälde också sitt intresse för KVS då man behövde en anläggning liknande denna för vård och rehabilitering. Det skulle varit utmärkt i kombination med sjukhusets nuvarande verksamhet, men även detta projekt strandade. Stora ansträngningar har sålunda gjorts för att med bibehållande av en mindre avdelning med nuvarande verksamhet kunna fortsätta att driva sjukhuset. Detta är ju också ett sysselsättningsproblem för de 150 anställda, som givetvis i hög grad oroar sig för sin och sjukhusets framtid. Stor välvilja och erkännande av sjukhusets värdefulla verksamhet har mött utredningen från alla håll. Men några konkreta resultat har ännu inte uppnåtts. Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda den fortsatta verksamheten vid KVS. Arbetsgruppen hade i tisdags sitt första sammanträde på KVS. Det är att hoppas att de olika utredningar och överväganden som nu sker skall kunna ge ett positivt resultat, så att dels sjukhuset blir bestående för de anställdas skull, dels till sjukhuset kan knytas en mindre avdelning om ca 30 vårdplatser för den nuvarande verksamheten. Men i dessa strävanden bör enligt min uppfattning även staten vara med. Det var därför motionerna kom till. Som utskottet framhåller är det riktigt att ansvaret för vård och behandling av rörelsehindrade psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar, som remitteras till KVS, åvilar landstingen och de landstingsfria kommunerna och att det därför ankommer på dessa huvudmän att ta ställning till hur vårdorganisationen för denna patientkategori framdeles skall vara utformad. Men då man trots stora ansträngningar under ett par års tid inte lyckats lösa problemen måste enligt min mening alla goda krafter medverka för att söka nå en lösning.

Herr talman! Jag hemställer, att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av de Kungl. Maj:ts propositioner som bordlagts vid kammarens sammanträden tisdagen den 2 april, onsdagen den 3 april och i dag samt de propositioner som kan komma att bordläggas i morgon måtte med hänsyn till infallande helg utsträckas till det sammanträde, som infaller näst efter 15 dagar från det respektive propositioner kom kammaren till handa.